Herr talman! Bekymren på dagens svenska arbetsmarknad är omfattande. Det finns i dag ledig arbetskraft med stor yrkeserfarenhet. Detta gör att ungdomarna får det speciellt svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det här är mycket bra för företagen och deras anställda och även för Sverige, då vår konkurrenskraft därmed förstärks. Men för de arbetslösa är det bekymmersamt, liksom för alla dem som jobbar med våra arbetslösa. Det är alltså min och regeringens bedömning att situationen på arbetsmarknaden blir än mer bekymmersam under resten av 1992 och under 1993 innan den blir bättre. Svenska undersökningar, men framför allt internationella erfarenheter, visar att unga människor som går långtidsarbetslösa far illa. Det finns länder runt om i världen som har 10 % arbetslöshet eller mer, och när det blir litet fart på hjulen i dessa länder börjar de få överhettningstendenser vid en öppen arbetslöshet på 6--8 %. Vad betyder detta? Det betyder i klartext att en så stor del av deras arbetskraft har farit så illa, framför allt av långtidsarbetslöshet, att den egentligen inte står till arbetsmarknadens förfogande. Så får inte ske i vårt land. För unga människor är det mycket viktigt med en fast dygnsrytm, med egen försörjning, även om den är knapp. Det är viktigt med det kamratskap man får på våra arbetsplatser. Allt detta är viktigt för deras självkänsla. I dag har vi 120 000 ungdomar utanför ordinarie arbetsmarknad. Det är ett högt tal. Jag övergår litet till det samhällsekonomiska läget. Den lågkonjunktur vi upplever ger starkt stigande kostnader för att bekämpa arbetslösheten samtidigt som statsbudgeten får minskande inkomster på grund av konjunkturläget. Detta medför problem som vi försöker hitta en lösning på, som både kan förbättra ungdomarnas situation och tillgodose samhällsekonomins krav. Sedan vill jag säga -- och det är väldigt viktigt -- att det är min och regeringens uppfattning att ungdomarna när denna svåra tid är över kommer att bli mycket eftersökta. Jag är övertygad om att just våra unga välutbildade kommer att bli en viktig förnyelsekraft ute i företagen och i kommuner och landsting. Därför har regeringen i dag lagt fram ett förslag om utbildning och praktik för ungdomar. Jag skall strax redogöra för detta förslag, men jag vill säga att det är en försöksverksamhet. Vi kommer att noga, månad för månad, följa försöksverksamheten. Den första stora utvärderingen skall komma redan efter ett halvår. Vad innebär då det nya systemet för ungdomarna? Det skall gälla alla ungdomar i åldern 18--24 år. Det skall gälla för hela arbetsmarknaden och på lika villkor för alla arbetsgivare. Systemet skall vara enkelt och obyråkratiskt. Efter en kortare tids arbetslöshet skall ungdomarna in i s.k. jobbsökarklubbar, där ungdomarna skall få information, vägledning och förmedlingsinsatser. För många kommer man att upprätta en individuell plan för vad som skall göras månaderna framöver. Det rör sig då om regelrätt utbildning genom att man köper platser i ordinarie skolväsende, i AMU eller liknande. Men det gäller också -- och det är det nya -- praktik och därmed inbyggd utbildning i företag. Den praktik vi tänker oss skall omfatta sex månader och kunna förlängas när det finns skäl. Under praktiken skall ungdomarna kunna gå ut och aktivt söka arbete på den öppna arbesmarknaden. Under praktiken skall arbetsgivarna förse de unga med de uppgifter och instruktioner som behövs för att de skall få en viktig yrkes och arbetslivserfarenhet. Som ersättning kommer ungdomar upp till 19 år att få utbildningsbidrag med 239 kr. per dag. De kostnader som detta system medför kommer att rymmas inom den budget AMS i dag har, om man utgår ifrån det antal ungdomar som för närvarande är arbetslösa och som kommer in i de här skisserade åtgärderna. Däremot blir det besparingar på arbetslöshetskassornas konton, och det blir också stora besparingar för hårt pressade kommuners sociala budgetar. Jag vill dock betona att risken är stor att antalet ungdomar ökar. Då blir det naturligtvis också en merutgift, men så fungerar det system som vi i dag har beslutat om i regeringen. I denna proposition vädjar jag till arbetsmarknadens parter. Jag ser därför gärna att de centrala parterna i samförstånd aktivt verkar för att ungdomarna tas emot på arbetsmarknaden och får erforderlig utbildning och praktik. Jag vänder mig nu direkt till ett antal åhörare på läktaren. Där sitter sida vid sida företrädare för våra stora organisationer, LO, TCO, SACO, Svenska arbetsgivareföreningen, de båda kommunförbunden och AMS generaldirektör. Jag vill tacka er för det arbete som ni under ett antal dagar och kvällar har utfört tillsammans med mig för att komma fram till detta förslag. Vi har haft olika åsikter. Vissa av meningsskiljaktigheterna kvarstår. Men jag upplever att detta samarbete har varit positivt för Sveriges ungdomar och därmed också för Sveriges framtid. Jag vill avslutningsvis säga att detta är ett stort system. Alla stora system som ligger utanför den ordinarie arbetsmarknaden orsakar vissa problem. Men problem är till för att lösas. Det verkligt stora problemet är en omfattande långtidsarbetslöshet bland ungdomar upp t.o.m. 24 års ålder. Jag menar att vi tillsammans nu gjort något bra för att lösa detta stora problem. Därmed, damer och herrar på läktaren och ärade ledamöter i kammaren, tror jag att vi tillsammans också kan lösa de små problem som kan uppstå. Det stora är det viktiga. Tack för ordet.

Herr talman! Alla har ju rent principiellt rätt att avstå från att arbeta. Min uppfattning är att om man får ett erbjudande om utbildning, praktikplats eller ordinarie arbete bör erbjudandet antas. Det är inte tillfredsställande att man väljer att leva på bidrag i det läget. Det är bättre för en själv och för samhället i stort att man går till ett arbete eller en utbildning för att få sina pengar. Beloppet för 18--19-åringarna blir, beroende på antalet arbetsdagar i månaden, ca 5 300 kr. per månad. För äldre ungdomar, om man nu får kalla 7 500 kr. per månad. Det är ju vad som gäller om man går på olika utbildningar. Det har kommit länsarbetsnämndsdirektörer till mig och talat om hur otillfredsställande det är att personer som gått på ett tillfälligt arbete, t.ex. i en kommun, och erhållit ca 10 000 kr. i månaden och sedan behöver utbildning, svarar att de inte vill gå på utbildning eftersom det ger ett lägre belopp. Här är det fråga om utbildning och praktik i företag. Jag vill då jämställa utbildning i regelrätt kursverksamhet i AMU eller komvux med utbildning i företag. Därför anser jag med stor bestämdhet att ersättningarna bör vara likartade. Jag tycker också att det är riktigt att ersättningen ligger under de avtal om ungdomslöner som finns på den ordinarie arbetsmarknaden. Det skall också finnas ett stort intresse att aktivt skaffa sig ett ordinarie jobb. Det finns inte så många nu, men ändå. Detta är vad samhällsekonomin har råd med. Detta är en ersättning som är högre än KAS ersättningen och högre än vad man får via socialbidragen. Det är ett led i ungdomarnas utbildning. Jag tycker att det är fullt godtagbart i detta besvärliga läge.
Herr talman! Jag måste tolka arbetsmarknadsministern så att den formella frivillighet som tydligen är inskriven i det här förslaget inte egentligen är någon frivillighet. Det finns ett förtäckt tvång som innebär att man nästan skall kunna tvinga in ungdomar i insatser som man dessutom betalar mycket dåligt. Jag skulle vilja beteckna det här närmast som en frivillighet under yxan, som innebär att man upprättar ett slags slavkontrakt. Det är inte möjligt att leva på den ersättningen. Det skall ändå, om jag har förstått det rätt, utföras ett heltidsarbete hos de arbetsgivare som får de här praktikplatserna.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag hade en liten diskussion här i kammaren i fredags i samband med att vi i den allmänpolitiska debatten diskuterade dessa frågor. Jag vet inte om läktaren var lika väl besatt då. Jag registrerade inte det. Det är intressant att höra att vi har tunga och intresserade åhörare. Därför skulle jag vilja ta upp en tråd från i fredags. Vi lade fram ett par mycket kontroversiella förslag då. Det kunde vara intressant att se om tankarna har fördjupats hos arbetsmarknadsministern. De gick ut på att man genom en tillfällig dispens från lagen om arbetstrygghet skulle möjliggöra för arbetslösa att få areta i företagen med bibehållande av sin arbetslöshetsersättning och med tillägg från företagen upp till avtalsenlig marknadsmässig lön. Det skulle vara ett privat initiativ att låta de arbetslösa ta kontakt med företagen och göra upp detta direkt och snabbt. Jag som själv kommer från företagsvärlden är övertygad om att detta skulle kunna suga upp många tusen arbetslösa på ett förnuftigt sätt. Vi har ju nu en ny kategori arbetslösa som vi kanske inte har haft tidigare. Det andra förslaget gick ut på att man skulle befria de företag som anställer ungdomar under 25 år från arbetsgivaravgift under den period som det skulle gälla upp till max 18 månader. Det skulle gälla för den kategori som hade stämplat i minst två månader. Detta skulle inte kosta samhället någonting, men med initiativ från företag och arbetslösa skulle det kunna leda till att många kom i arbete. När hjulen sedan börjar snurra igen skulle det kunna innebära att många av dem blir kvar på företagen. De har då fått en chans att bekanta sig med varandra. Det skulle vara intressant att höra om arbetsmarknadsministern har haft tillfälle att diskutera detta med sina kolleger och kanske med arbetsmarknadens parter.
Jag vill erinra om att frågorna skall anknyta till det meddelande som statsrådet har lämnat.
Herr talman! Dagens information gäller ungdomarna. Jag vill för dagen inte svara på annat sätt än vad jag svarade vid den tidigare debatten.

Herr talman! Sten Östlund vet från den tiden då vi arbetade tillsammans i arbetsmarknadsutskottet att i ett tidigare läge då ungdomsarbetslösheten var mycket hög, fick vi ett förslag om ungdomslag. Vi förde diskussioner då. För ungdomarnas skull antog riksdagen förslaget, trots att t.ex. jag personligen var missnöjd med att det gällde arbete på halvtid och att nästan alla ungdomar hamnade i den kommunala sektorn. Det här förslaget har tillkommit vid en liknande tidpunkt, om man ser det ur arbetslöshetssynpunkt. Jag föredrar verkligen att ungdomarna får de arbetstider som råder ute i näringslivet. Det här förslaget gäller full tid. Arbetsförmedlingens personal skall vägleda de som behöver komplettera sin utbildning. Min förhoppning är att personalen får dessa personer att välja utbildningsalternativet. Men det finns många ungdomar som är mycket välutbildade. De kanske redan har gått igenom påbyggnadskurser och längtar verkligen efter att få praktik, känna att vingarna bär och lära sig den praktiska delen av arbetet. I förslaget kallar jag även detta för utbildning. Dessa ungdomar måste få känna på att jobba på ett bra sätt i ett företag. Det är så man lär sig saker och ting. Vi har sagt att fyra till åtta timmar per vecka -- man kan spara och slå ihop timmarna -- får användas till att söka jobb ute på den öppna marknaden eller till utbildning och information. Arbetsförmedlingen håller i den delen. Förslaget -- med den volym vi har att räkna med när systemet startar -- kommer att kosta i runda tal 2,9 miljarder kronor. De åtgärder som det här systemet ersätter kostar drygt 2,9 miljarder kronor. Vi sparar dock ganska många hundra miljoner kronor på arbetslöshetskassorna. När arbete bereds slipper kommunerna också betala ut en hel del socialbidrag till unga människor. Sammantaget upplever jag att förslaget är så bra det kan bli i en situation då vi har en så hög ungdomsarbetslöshet att den ordinarie arbetsmarknaden inte orkar med. Beträffande meningsskiljaktigheter är det mycket positivt att alla har besjälats av en vilja att medverka, komma med synpunkter och diskutera. Det finns många detaljer som vi har enats kring, men det kvarstår naturligtvis delar som vi ännu inte har blivit riktigt eniga om. Det tycker jag emellertid är av underordnad betydelse. Jag har en känsla av att de inblandade parterna -- var och en för sig och alla tillsammans -- är beredda att göra något bra av det här.

Herr talman! Sten Östlunds son och andras söner och döttrar som har kvalificerat sig för A-kassan får i detta system den ersättning som A-kassan ger. Övriga får den ersättning som jag tidigare har redogjort för. Jag vill se det här positivt. Företag som behöver folk för regelrätt produktion och regelbundet arbete kommer säkert att anställa personal som vanligt. Många små företag som har haft en ung människa hos sig i sex månader kommer säkert att upptäcka att det är en stor tillgång för företaget. Jag tror därför att det här systemet kommer att leda till ett antal anställningar. Den typ av problem som Sten Östlund tar upp gäller sådant som man hela tiden får följa upp. Jag vill upprepa vad jag sade avslutningsvis i mitt anförande, nämligen att det viktiga är att se till att vi har bra, fräscha och fina ungdomar som utbildningsmässigt går framåt under arbetslöshetstiden och som sedan skall ta itu med att klara Sveriges ekonomi när den svåra tiden är över. Detta är det viktiga. Sedan finns det naturligtvis vissa delproblem som vi måste vara uppmärksamma på och -- mina damer och herrar -- tillsammans lösa.
Herr talman! Jag är liksom tidigare talare skeptisk till den ersättningsnivå som nu föreslås. Jag vill ställa en rak fråga. Vilket motiv har man för att göra en sådan skillnad mellan ungdomar som är 19 resp. 20 år? Man blir myndig när man fyller 18 år. Jag kan garantera Börje Hörnlund att jag inte åt mindre när jag var 18 år än när jag hade fyllt 20 år. Vad är motivet till denna stora skillnad i ersättningsnivån? Hur länge skall man ha varit arbetslös innan man kan ställa krav på att få ta del av de föreslagna åtgärderna? Kan man ställa som krav på de arbetslösa ungdomarna i dessa åldrar att de flyttar för att få lämplig praktik, t.ex. i anknytning till deras tidigare utbildning? Om det kravet kan ställas på dem är ersättningsnivån katastrofalt låg. Kan samma villkor gälla för ungdomar som vill skaffa sig praktik och delvis utbildning för att starta eget företag? Finns det möjlighet till flexibilitet när det gäller de fyra till åtta timmarna som man kunde röra sig med för att t.ex. täcka behov av kompletterande utbildning? Kan man vara på en praktikplats två dagar i veckan för att sedan studera på komvux -- om komvux kommer att finnas kvar -- tre dagar i veckan? Kan det här individanpassas samtidigt som man får denna, för all del låga men ändock, ersättning?

Herr talman! Börje Hörnlund påpekar själv att förhållandena är olika på olika ställen i landet, och det är därför jag menar att det är viktigt att det finns klara öppningar för en väldig individanpassning om förslaget skall antas av riksdagen. Jag tror att det är viktigt om det skall fungera. Jag tolkar det arbetsmarknadsministern sade som att man inte kan ställa krav på ungdomarna att de skall flytta till en anvisad praktikplats. Jag har förstått det arbetsmarknadsministern sade som att ungdomar efter genomgången jobbsökarkurs om de så vill har rätt att ställa krav på att få en praktikplats. Är det riktigt uppfattat?

Herr talman! Detta avgörs av arbetsförmedlingarna. Jag har inte varje ord i propositionen i minnet, men där står skrivet att man naturligtvis först skall söka på alla sätt och vis på ordinarie arbetsmarknad. Detta gäller över hela den ordinarie arbetsmarknaden, inte minst där man har fått praktik. Anställningen kan förlängas för exempelvis en person med ganska besvärligt handikapp, som har mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan också ske i fråga om en ung människa som av olyckliga omständigheter har haft bekymmer med sin personliga livsföring men som under tiden i praktik har blivit bättre och bättre. Om det inte går att komma ut på den öppna marknaden kan arbetsförmedlingen göra den bedömningen att det nog är väldigt klokt att personen i fråga får stabilisera sig en tid till. Personalen på arbetsförmedlingen måste mycket mycket noga titta på skälen, men det är sagt att alla andra möjligheter skall prövas först.
Herr talman! Jag vill faktiskt ge en eloge till arbetsmarknadsministern för ett konstruktivt förslag som är framåtsyftande. Det är viktigt att de unga inte behöver sluta sin skolgång för att sedan gå ut i en passiv arbetslöshet. Här finns nu en chans att ändå få visa att man är intresserad och att man duger. Jag delar helt arbetsmarknadsministerns uppfattning att arbetsgivaren efter att ha fått kontakt med den unge kanske finner att det är en duktig kille eller tjej och att han eller hon då kan få ett riktigt jobb. Jag tror att det är viktigt att vi nu samfällt besjälas av en vilja att göra något positivt av detta och inte se svårigheterna utan möjligheterna. Jag tycker mig delvis ha fått svar på de två frågor jag hade, men jag vill kontrollera att så är fallet. Arbetsmarknadsministern vet att vi i Värmland har svåra arbetsmarknadsproblem, särskilt inom vissa kommuner, där arbetslösheten faktiskt kan ligga på upp till 10 %. Min första fråga är: Det är alltså inga särskilda kvalifikationsvillkor för dessa ungdomar annat än att de skall gå in i en jobbsökarklubb? Den andra frågan gäller något som jag ofta har blivit kontaktad av ängsliga föräldrar om, nämligen de värnpliktiga som fick lov att avbryta sin utbildning men som är i den här åldern. Dessa har väl en möjlighet att nu söka på det här sättet och komma in på arbetsmarknaden i stället för att, som en mamma sade, ligga hemma på soffan och nättopp bli apatiska? Det är vad många av de här ungdomarna i dag har drabbats av. -- Det är de två frågor som jag vill ha svar på, så att jag har detta helt klart för mig.
Herr talman! Ungdomarna anmäler sig på arbetsförmedlingen. Efter kortare karenstid träder jobbsökeriet in. Efter jobbsökeriet har man fått ordinarie jobb eller kommit fram till om man skall komplettera utbildning eller om man väljer praktikvägen. Det här gäller självfallet inte minst värnpliktiga som har avbrutit sin utbildning.

Herr talman! Man får sin A-kasseersättning, eftersom man har gjort rätt för en ersättning på den nivån, via försäkringskassan. Staten har i det här fallet samma ansvar som alla andra arbetsgivare. Finessen, som jag ser det, är att om jag har gått en lång datautbildning och ingen arbetsgivare tar emot mig kan jag gå till en dataavdelning som tillhör ett statligt företag, ett privat företag eller ett kommunalt företag för att själv be att få praktiken där. Om jag däremot har tänkt bli skomakare -- det är ju inte så många som har det -- skall jag gå och få min praktik hos en skomakare och inte på kommunalkontoret. Det är finessen i jämförelse med hur det fungerade med ungdomslagen och hur det fungerar i dag med särskilda inskolningsplatser, där nästan alla kommer in till kommunen, eftersom de inte tas i tidigare skede; efter sju veckor går man in till kommunen. Jag vill här säga som i andra sammanhang: Jag förutsätter att statens ansvariga är lika goda och förstående arbetsgivare som jag vill förutsätta att andra är.

Fru talman! Mycket av det som sker i skolan i dag är beroende av lärarnas engagemang. Det är därför viktigt att alla hinder tas bort och att skolan uppmuntras att tala mer om Norden.

Fru talman! Jag är mycket tacksam för svaret. Det är flera med mig som har engagerat sig i dessa frågor. Det kommer att bli en interpellationsdebatt här i kammaren med justitieministern den 12 mars. Vi önskar ju en straffskärpning. Jag vill fråga utrikesministern hur hon ser på en straffskärpning. Skulle det kanske underlätta att det träffas avtal med dessa länder? Som vi ser det krävs det en ömsesidig önskan att skriva under en konvention. Hur skall man närma sig problemet när någon önskan inte finns?

Fru talman! Jag är mycket tacksam för statsrådets inställning och för det arbete som pågår. Vi ser på denna fråga med stort allvar liksom man gör på regeringsnivå. Att olovligt föra bort ett barn till främmande länder med främmande kultur innebär djupa tragedier för dem det berör. Det är mycket viktigt och välmotiverat att man på alla sätt försöker understödja och hjälpa dem som berörs. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Utrikesministern sade att det var ett initiativ i sig när delegationen åkte ned. Det var det, men det var inte det som jag frågade om. Jag frågade om utrikesministern avser att ta några initiativ för att ändra den nuvarande svenska sanktionspolitiken. Om detta är ett initiativ i den riktningen, att delegationen skall utgöra underlag för en förändring, är det naturligtvis intressant att veta vad förändringen kommer att bestå i. Jag förstår att utrikesministern vill vänta på rapporten. Jag är själv mycket nyfiken på att få läsa den och se vad den innehåller. Naturligtvis hoppas vi alla på en kraftig majoritet för de Klerk, men därmed är ju inte saken klar. Min fråga kvarstår, och den är som sagt mycket konkret: Ämnar utrikesministern vänta på en övergångsregering?

Fru talman! Jag noterar självfallet vad både Karl Göran Biörsmark och Hans Göran Franck säger. Ärligt talat tycker jag att delegationens mandat var ganska förutseende när delegationen åkte till Sydafrika. Det är också av ett visst värde att hålla frågan öppen tills vi får se resultatet av folkomröstningen, tills vi får se om det blir som vi hoppas, hur snabb utvecklingen i demokratisk riktning blir och vilka steg som då tas. Detta tycker jag ändå att vi skall ha ögonen öppna för.

Fru talman! Mats Hellström har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ för att stärka och fördjupa Östersjösamarbetet genom att delta i skapandet av ett Östersjöråd, så som det nu föreslås från en rad olika håll. Svaret är ja. Samarbetet med våra grannar i Östersjöområdet är något som regeringen ger mycket hög prioritet. Detta framgick också tydligt när årets budget presenterades med en tredubbling av anslaget för samarbetet med Central och Östersjörådet blir hela vår regions första gemensamma mötesplats för samråd och kommer härigenom att fylla en viktig funktion. Inom rådet kommer Sverige självfallet att aktivt verka för att främja och fördjupa Östersjösamarbetet. Konferensdeltagarna är överens om att i Köpenhamn särskilt uppmärksamma följande samarbetsområden: stöd till demokratiska institutioner, ekonomiskt bistånd och samarbete, miljö, energi, hälsovård, transport och kommunikationer, kultur, utbildning, turism och informationsfrågor. Jag ser rådet som ett forum för tankeutbyte och samverkan, inte som ytterligare en organisation med institutionell, byråkratisk påbyggnad. Inom Rådet skall vi föra en dialog om övergripande frågor, pröva idéer och dra upp riktlinjer. Det är inte meningen att rådet skall ersätta organisationer som redan finns. Det skall komplettera och tjäna som en idégivare för det breda samarbetet runt Östersjön. Det är därför också naturligt att fackdepartement och andra myndigheter och organisationer tar hand om konkreta projekt och det praktiska arbetet. Här kan jag som exempel peka på den transportministerkonferens som kommer att äga rum i mars i Polen. Vi måste också betrakta Östersjörådet i ett vidare europeiskt sammanhang. Det Europa som växer fram nu, sedan blockbildningen har upphört, kommer att likna ett mönster av ringar, som avspeglar Europas historiska mångfald. Jag tror att de regionala ringarna i framtiden kommer att spela en allt större roll, inte bara regionerna av länder utan också regionerna i länder och mellan länder. En av dessa ringar omfattar alla Östersjöns strandstater. Jag är förvissad om att Östersjöområdet på sikt kan utvecklas till ett nytt kraftcentrum i detta regionernas Europa. Till sist är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är regeringar och myndigheter som skapar samarbete och förbindelser mellan olika stater. Enskilda kontakter är oerhört betydelsefulla: utbyte och samarbete mellan privatföretagare och lantbrukare, parlamentariker och kommunalpolitiker, konstnärer och författare, universitet och museer, handelskamrar och turistorganisationer. Sådan konkret samverkan med verkligt innehåll och liv kan skapa en sann känsla av samhörighet mellan invånarna i Jag är övertygad om att Östersjörådet kommer att lyfta fram och ytterligare stimulera detta samarbete.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är bra att regeringen följer upp och för vidare de initiativ som den socialdemokratiska regeringen tidigare tog. Vår egen region befinner sig nu i ett skede där mycket förändras och stöps om. Det gör det nödvändigt med en fastare struktur i samarbetet än man har haft tidigare. Det är viktigt att dessa initiativ tas just nu av de danska och tyska utrikesministrarna. Det finns ett momentum och en hunger på kontakter, som det är väsentligt att utnyttja för att föra vidare samarbetet. Utrikesministern nämnde transportministerkonferensen i Stettin. Den polska regeringen planerade ursprungligen, med svensk medverkan, att den skulle hållas förra sommaren. Som vi alla vet fick konferensen uppskjutas på obestämd tid på grund av de konflikter som rådde om representation mellan Sovjetunionen och Baltikum. Det blev då en symbol för vad som skulle kunna hända i vår region om nya politiska gränser skulle hindra det samarbete som har startats efter det att järnridån har fallit, EFTA:s, EG:s och SEV:s olika barriärer har försvunnit liksom militäralliansernas barriärer i Östersjöregionen. Nu har möjligheterna öppnats. Det är viktigt att initiativ tas nu. Den prioritering som planeras inför mötet i Köpenhamn är klok och riktig. Jag vill framhålla ett område bland dem som har nämnts. Det är möjligheten att skapa nätverk i vår region. Det handlar inte bara om transportteknik utan också om kommersiella och kulturella nätverk. Jag vill peka på att man med modern teknologi på 70 universitet och högskolor kring Östersjön har skapat the Baltic Sea University. Mer än 4 000 studenter har kunnat följa föreläsningar och delta i en dialog om Östersjöns miljö. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till utrikesministern. När man nu diskuterar dessa frågor i Köpenhamn, är man också beredd att stötta de initiativ som har tagits av kommunerna kring Östersjön? De har ju samarbetat spontant.
Fru talman! Jag noterar Mats Hellströms engagemang i denna fråga. Jag vet att Mats Hellström själv har jobbat med dessa frågor. Jag är också glad att jag denna gång inte noterade någonting av den partipolitiska kapplöpning som någon gång har ägt rum runt Östersjöns stränder. Vi välkomnar båda tyskarnas och danskarnas initiativ. Det är alldeles utmärkt att detta Östersjöråd nu kommer att äga rum. Vänortssamarbetena, de kommunala samarbetena är något bland det allra bästa vi ser. Det är någonting vi måste uppmuntra. Jag är dock inte säker på att Östersjörådet som sådant kommer att ha medel. Det blir på det nationella planet vi måste se till att vara beredda att underlätta samarbetet. Däremot kan man stimulera till kontakter, till konferenser och ge uppmuntran. Detta är mycket väsentligt. Vi ser nu i Central och Östeuropasamarbetet, samarbetet med Baltikum, att mycket av det bästa som sker händer på kommunal nivå.

Fru talman! Hans Dau har frågat vilka åtgärder kommunikationsministern är beredd att vidta för att alla skall ha en rimlig möjlighet att se på de svenska TV-programmen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Hans Dau har särskilt tagit upp den dåliga TV 2 Sveriges Televisions program. En viss utbyggnad pågår fortfarande genom att ett tiotal nya slavsändare tillkommer varje år. De nya sändarna betjänar i allmänhet minst 20 hushåll. Televerket har uppgett att fyra hushåll i Storsand har dålig mottagning, framför allt av TV 2, på grund av att området ligger i radioskugga för sändaren i Tärnaby. Försök att förbättra kvaliteten genom åtgärder med mottagningsantennerna har inte gett önskat resultat. I övrigt är mottagningsförhållandena godtagbara för de hushåll som bor utefter vägen från Storsand till För att de berörda fyra hushållen skall få fullgod mottagning krävs enligt televerket att en särskild slavsändare inrättas. Kostnaden uppskattas till 150 000 kr. Någon utbyggnad planeras inte under innevarande år.
Fru talman! För det första vill jag fråga hur kulturministern ser på angelägenheten av att alla kan se svensk TV. Per-Johan Berglund, som har initierat frågan, tycker att det är en mänsklig rättighet. För det andra: I svaret får jag uppgiften att televerket säger att det bara är fyra hushåll i byn Storsand som har dåliga mottagningsförhållanden. Nu har jag besökt denne Per-Johan Berglund -- jag hade ingen anledning att besöka alla de byar som jag har räknat upp i min fråga -- som då uppgav att det finns ett stort antal byar där förhållandena är dåliga, t.ex. Forsbäck, Sundslien, G:a Storsand, Bäcknäs och Tännfors. Tydligen anser televerket inte det. Därför är min andra fråga: Om det skulle visa sig att Per-Johan Berglund har rätt och inte televerket -- och det är ganska enkelt att kontrollera -- skulle sannolikheten att man fick en slavsändare då vara större? Förmodligen handlar det om ett tjugotal hushåll i dessa byar. För det tredje förefaller det mig litet gammaldags att ha en slavsändare med tanke på att dessa byar ligger efter Blåvägen, en Europaväg. Finns det inte en modernare teknik som också är betydligt enklare? Det är kanske inte kulturministerns bord att svara på de tekniska frågorna, men man kan i alla fall filosofera över dem.
Fru talman! När vi efterhörde hos televerket hur situationen var där uppe upptäckte vi att man uppenbarligen kände till förhållandena väldigt väl. Televerket har försökt förbättra kvaliteten genom att se över antennförhållanden o.d. För min del tyckte jag att det var ganska imponerande att televerket visste exakt vilka familjer det rörde sig om. De visar litet grand att vi ändå har en väldigt stor täckning över landet. Detta hindrar naturligtvis inte att de som ligger i skuggan inte låter sig nöjas med det. Uppenbarligen har televerket för sin del en filosofi att det bör vara ett visst antal hushåll för att man skall inrätta en slavsändare. Låt mig också informera om att det blir en förändring den 1 januari 1993. Finansieringen för utsändningen förändras då. Det bildas ett särskilt sändarbolag. Det är programföretagen själva som skall beställa och betala utsändningstjänsterna. Ett avtal med staten reglerar programföretagens uppgifter när det gäller den här verksamheten. TV 4 har redan ett avtal där det sägs att det skall vara en täckning på 99,8 %. Om man inte vill bygga ut så mycket, skall man i stället sälja parabolantenner till rabatterat pris till dem som tar emot sändningarna. Vad som skall gälla för Sveriges Television från den 1 januari 1993 kommer att tas upp i det nya avtal som nu bereds inom regeringen.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte är lika imponerad som kulturministern över televerkets kunskaper. Det rör sig om en fejd som pågått i 30 år. Den här mannen, Per-Johan Berglund, säger att han är sjätte generationen på gården. Det kanske på ett sätt är imponerande. Jag fick inget svar på min första fråga om hur kulturministern ser på angelägenheten av att alla människor skall kunna se svensk TV. Som jag sade tycker Per-Johan Berglund att det är en mänsklig rättighet.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställde denna fråga är att jag för några veckor sedan besökte Tierps Järnbruk, ett gjuteri som tillverkar utrustning för gatubrunnar, där man talade om att det plötsligt blivit en katastrofal nedgång i antalet beställningar av utrustning för det här ändamålet. Jag läste i årets budgetproposition om en satsning för att hela Sverige skall leva, och därför ställde jag frågan. Jag anser att detta vore verkligen någonting att satsa på. Arbetsmarknadsministern betonar i alla fall att det finns ett behov av sådana här investeringar, att de t.o.m. är nödvändiga. Jag anser alltså att man borde kunna göra en insats även här.
Fru talman! I byggkrisens spår följer också att anbuden på jobb som kommunerna vill utföra har blivit väsentligt lägre. Jag har under de senaste dagarna talat med ett antal kommunalmän, som berättat att man både när det gäller VA-nät och när det gäller upprustning av skolor och annat i dag bygger 30-40 % billigare. Så det finns egentligen en stark anledning att av egen kraft från kommunernas sida utföra projekt. Jag har ju ansvar för de arbetsmarknadspolitiska medlen. Länsarbetsnämnderna har möjligheter att delfinansiera ett VA-arbete om det utförs som beredskapsarbete. AMS och länsarbetsnämnderna har nu fått väldigt stor frihet att använda medlen på bästa sätt.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt, som vi här har hört, att AMS och länsarbetsnämnderna har frihet att verka och att anslå medel. Men jag vill också understryka att, som jag inledningsvis framhöll, orderboken på det gjuteri som tillverkar utrustning var helt tom. Det betyder att man i varje fall inte hittills har utnyttjat denna möjlighet. Därför har det inte fungerat bra. Jag hoppas nu att arbetsmarknadsministern kan vara överens med mig om att det är så. Vi pekade också på att det gäller en viktig verksamhet. Den ger inte bara jobb för ett gjuteri utan också anläggningsarbete, transportarbete osv. Framför allt vill jag framhålla att det är en viktig miljöfråga. Det är bekant vilka läckage som förekommer.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Socialdemokraterna kommer alldeles självklart att vara positiva till insatser som ger unga människor en chans att komma in på arbetsmarknaden, men jag kommer inte ifrån att svaret mera väcker nya frågor än ger svar på min enda fråga. Jag har läst om det aktuella förslaget i ett pressmeddelande och i riksdagens snabbprotokoll -- arbetsmarknadsministern redovisade förslaget inför riksdagen i förra veckan -- och när jag studerat detta har jag blivit orolig. Förslaget bygger på att man tar bort andra viktiga insatser för unga människor. Då är det inte ett tillskott utan en ersättning. Om det nu är så, vilka nya insatser räknar arbetsmarknadsministern med att detta förslag kan innebära för unga människor och hur många fler ungdomar kan vi ge arbete med ett sådant här förslag? Om jag har förstått informationen från den 20 februari rätt, är det finansplanens beräkningar om arbetslöshet som ligger bakom detta förslag. Av AMS pressmeddelande framgår att vi redan har överskridit den arbetslöshetsnivån. Är det då rimligt, arbetsmarknadsministern, att räkna med att dessa ungdomsinsatser skall kunna ske inom befintliga ekonomiska ramar?